Herr talman! Jag litar i stor utsträckning på de handikappade barnens föräldrar. Men Inger Lundberg och jag vet mycket väl att vi måste ha en lagstiftning som gäller alla. Vi vet också mycket väl att alla föräldrar inte är så att säga i det skicket och lever på det sättet att de kan ta ansvar för sina barn. Det finns barn som har föräldrar med sociala problem, med missbruksproblem och annat. I de fall som barnen har föräldrar som inte kan ta det ansvar som vi förväntar oss kan vi stötta dem med hjälp av denna lag. Det handlar om en komplicerad bedömning. Detta gäller inte minst de barn som har lätta utvecklingsstörningar. Ju lättare utvecklingsstörningen är, desto mer komplicerad blir naturligtvis bedömningen för de speciellt utbildade människor som skall göra den. Inger Lundberg sade att Socialdemokraterna vill ge föräldrarna frihet, vilket inte de borgerliga partierna vill. Varför ger ni då inte redan nu föräldrarna ett veto, enligt de motioner som har klara yrkanden om detta? Varför ställer ni inte upp på det utan gör denna konstiga omskrivning, som innebär att man måste gå en omväg via regeringen? Ni kan ju bara föreslå en annan lagtext.